Herr talman! Som jag sade förra gången har denna debatt avsatt en hel del resultat. Nu tror jag mig förstå att vad herr Åkerlind menar är skillnader i avdragsrätten för traktamenten mellan å ena sidan människor anställda i statlig tjänst och å andra sidan anställda i privat tjänst. Men man får nog söka ganska länge innan man kan finna något som visar att det här är en fråga om utjämning mellan tjänstemän och arbetare. Det är en skillnad i avdragsrätten för traktamenten mellan människor i statlig och privat tjänst — om jag nu är rätt insatt i skattereglerna och där man har avdragsrätt i förhållande till bl.a. traktamentets storlek. Avdraget svarar alltså mot traktamentskostnaden, men därvidlag finns det andra regler för dem som är anställda i enskild tjänst. Jag vill råda herr Åkerlind att vid lämpligt tillfälle ta upp denna fråga i samband med att vi diskuterar avdragsreglerna vid beskattningen. Jag tycker det är litet långsökt att ta upp den i detta sammanhang.

Herr talman! Först vill jag göra ett formellt påpekande. Statsministern har nu vankat omkring i kammaren en lång stund i avvaktan på ett lämpligt tillfälle att gå upp i talarstolen, och när det så bara var ett enda namn kvar på talarlistan passade han på tillfället. Jag undrar om detta var en manifestation av statsministerns syn på jämlikhetsbegreppet, eller om det var en demonstration av nonchalans mot en enskild riksdagsman. Vad som emellertid närmast föranledde mig att begära ordet var herr Nilssons i Kalmar valtal här i kammaren för nu ganska många timmar sedan. Jag tyckte att det hade en litet otäck ton just ur jämlikhetsaspekten. Herr Nilsson målade bara i svart och vitt och trampade omkring som en elefant i en porslinsbutik. Allt vad socialdemokraterna gör och säger främjar jämlikheten, och allt vad representanter för oppositionen säger och arbetar för är emot jämlikhetsbegreppet. Sådana sagor tror väl ändå inte herr Nilsson i Kalmar själv på? Jämlikhetsdebatten skulle säkerligen liksom alla andra debatter må väl av ett mera utvecklat sinne för nyanser och kanske framför allt av mera demokratisk lyhördhet för uppfattningar från andra håll. Saklighet har aldrig skadat någon debatt. Som fru Nettelbrandt påpekade stod herr Nilsson i Kalmar här och upprepade flera gånger som en speciellt fin sak att vi på oppositionssidan i 16 timmar hade protesterat mot jämlikheten i den skattedebatt som fördes förra veckan. Men det var tvärtom så, herr Nilsson, att vi protesterade mot det svek gentemot jämlikheten som regeringsförslaget i många avseenden innebar. För att inte här upprepa den debatten alltför mycket skall jag bara ta ett exempel, som fru Nettelbrandt också var inne på, nämligen vårt förslag om ett bidrag på 1800 kr. i stället för avdraget på samma belopp. I det fallet svek socialdemo kraterna dem som har det sämst ställt i samhället och som inte kan utnyttja detta avdrag. Mittenpartiernas förslag däremot skulle ge alla samma förmåner. De som allra mest behöver förmånerna är naturligtvis människor som befinner sig i extremt låga inkomstklasser eller som på grund av sjukdom och arbetslöshet inte kan utnyttja detta avdrag. Det är rent befängt att beskylla oss för att gå emot jämlikhetssträvandena. Det förhåller sig precis tvärtom, och det var just detta vi stred för förra veckan. Vidare ondgjorde sig herr Nilsson i Kalmar över de högavlönades privilegier. Jag undrar om han då hade statsråden i åtanke eller de landstingsråd och kommunalråd som nu växer upp som svampar ur marken överallt. Där kan man finna groteska skillnader i jämlikhet. Häromdagen läste jag i Aftonbladet att statsråden är så bekymrade över att de skall få en stor summa pengar som de inte vill ha. Det är ju befängt att det i samhället finns en stor mängd människor som mycket gärna vill ha pengar som de aldrig kan få, samtidigt som andra människor får pengar som de för allt i världen inte vill ha. Kan man inte där göra något slags skifte i jämlikhetsavseende? Det är verkligen synd om statsråden, om de skulle vara så till den grad överösta med pengar som de inte vill ha. Det kan ligga en fara för jämlikheten i förhållandet mellan styrande och styrda om de förra i något slags politiskt kamaraderi skaffar sig förmåner och privilegier som folk i allmänhet ogillar. Det är en fråga, som framför allt de som skriker mest högljutt om jämlikheten men gör minst för att förverkliga den, har anledning att ha under uppsikt. Jag brukar inte, herr talman, hänfalla åt lyriska betraktelser från talarstolen, såsom många andra ledamöter gör, men jag vill apostrofera Erik Axel Karlfeldt, som var förutseende när han en gång skrev att »det är svårt att vara proletär för den som ock är miljonär». Det är väl ett problem som finns på sina håll inom regeringspartiet. Jag vill rekommendera både herr Nilsson i Kalmar och partikamrater till honom att sopa rent framför den egna partidörren innan man slungar ut anklagelser mot andra på det mest vårdslösa sätt.

Herr talman! Det var egentligen statsministerns anförande som uppkallade mig att säga några ord. Jag konstaterade att herr Palme, som i skattedebatten var så mån om att följa den tradition från regeringsbänken vilken innebär att statsministern inte skall ingripa i debatten före en fackminister, i detta fall bröt mot en annan gammal tradition, nämligen att regeringens representanter inte brukar ta till orda vid behandlingen av en enskild motion. Jag tyckte ändå att det var glädjande att statsministern ville ägna uppmärksamhet åt denna fråga. Det är väl bara att hoppas att regeringen även i fortsättningen med statsministern i spetsen kommer att ägna en viss uppmärksamhet åt de frågor som tas upp av glada motionärer i denna kammare eller i medkammaren. Eftersom statsministern nu kommit tillbaka till kammaren, vilket jag också gläder mig åt, ville jag fråga honom om det inte vore en gärd av jämlikhet att även se till att de tjänstemän som arbetar bl.a. inom departementen och på höga poster inom statsförvaltningen i övrigt får rimliga och människovänliga arbetstider. Det kan inte vara förenligt med elementära jämlikhetskrav att dessa tjänstemän skall behöva finna sig i arbetstider som snarare ligger över än under 16 timmar per dygn. Man kan vidare såsom ett önskemål i jämlikhetsdebatten uttala att det inom den offentliga sektorn borde skapas ett lönesystem som är mindre bundet än det nuvarande och som ger vissa möjligheter till en sådan löneglidning, vilken förekommer inom den enskilda sektorn och vilken kan ha vissa positiva effekter. Statsministern gav i sin replik till herr Åkerlind denne rådet att lägga fram sina förslag till riksdagen för att man då skulle kunna ta ställning till vad som kunde göras åt dem. Herr Åkerlind har i sina tidigare inlägg framhållit att han vid skilda tillfällen i riksdagen aktualiserat dessa frågor i syfte att främja jämlikheten inom arbetslivet. Socialdemokraterna har emellertid som en man gått emot hans motioner. Men vi har tydligen på denna punkt nu att se fram emot en positivare attityd. Herr talman! Statsministern gjorde vidare ett uttalande som jag verkligen uppskattar, nämligen att staten som arbetsgivare bör föra en framsynt personalpolitik. Jag vill särskilt understryka ordet »bör>», vilket innebär att jag tycker att staten för närvarande inte för någon framsynt personalpolitik. Jag tror att man vågar säga att staten är den arbetsgivare som står längst tillbaka när det gäller en modern syn på personalpolitiken. Statens personalpolitik har fortfarande en ålderdomlig och traditionell prägel. Om statsministern nu fått sin uppmärksamhet riktad på detta, hoppas jag att vi också snart skall få se resultat därav, ty det finns mycket att göra i detta avseende. Till slut vill jag bara med hänvisning till vad andre vice talmannen Cassel tidigare sagt framhålla att tiden nu är inne för att skapa ett enhetligt arbetstagarbegrepp. Däremot vill jag inte göra gällande att det är självklart att alla också skall ha lika villkor i alla avseenden. Jag tror att det fortfarande är så att olika yrkeskategorier i vårt land, oavsett om man betecknar dem som tjänstemän eller som arbetare, från sina utgångspunkter och värderingar kan föredra att lägga huvudvikten på olika frågor i de krav man för fram till arbetsgivaren. Jag menar alltså att detta måste bli en sak för arbetsgivare och arbetstagare att själva komma överens om vid förhandlingsbordet, där värderingarna av vad som för den enskilda arbetstagarkategorin kan vara mest ändamålsenligt ändå måste spela den största rollen.
Herr talman! Herr Sjöholm känner sig diskriminerad därför att han lämnades ensam sist på talarlistan. Nu fick han ju sällskap i denna förmodade bedrövelse av fru Kristensson — även om ljuset här i plenisalen i högre grad föll över fru Kristensson under hennes inlägg. Jag anser att man i princip måste ha rätt att gå in i debatten när det är möjligt. Skälet till att jag valde att ta ordet före herr Sjöholm var att jag har ett sammanträffande med representanter för Samernas riksförbund. När herr Sjöholm sätter i gång vet man aldrig riktigt hur lång tid det tar, så jag ville inte riskera att bli försenad. Nu var emellertid herr Sjöholm mycket kortfattad, och jag hade faktiskt hunnit vänta.

Det är en långvarig process innan det då blir ett mer modernt betraktelsesätt. Så långt ger jag fru Kristensson rätt. Men däremot hävdar jag att det under framför allt de senaste åren skett en kraftig aktivering av den statliga personalpolitiken, så att man kan säga att staten på en del områden ligger före. Det gäller företagsdemokratiska försök, det gäller vidareutbildning på vissa områden och det gäller kurser och utbildningsverksamhet av olika slag. Detta är en begynnelse, men det är min förhoppning att denna begynnelse skall bli vägledande för framtiden, så att det kommer att föras en ännu mer framsynt personalpolitik än i dag.

Herr talman! Efter debatten om den föregående frågan, som är mycket näraliggande den som vi nu skall behandla, står det klart för oss alla att det är ytterst viktigt med forskning på arbetslivets område. Det föreliggande utlåtandet behandlar bl.a. en partimotion från moderata samlingspartiet. Vi har där framfört synpunkter på åtgärder för att fördjupa företagsdemokratin. Jag skall inte efter den debatt som tidigare förts säga många ord, men jag vill påpeka att majoriteten i allmänna beredningsutskottet skrivit mycket positivt, även om man kommit till slutsatsen att inte nu förorda förslaget om ytterligare forskning. Detta är att beklaga. Det är angeläget att man på det avsnitt det rör sig om verkligen tar reda på hur det ligger till, hur det är med våra arbetsplatser, hur det är med individen och arbetsuppgiften, hur det är med tryggheten i arbetet, med medbestämmanderätten och inte minst med de många problem om centralisering på olika områden som kommer att uppstå i arbetslivet. Dessa kan gälla strukturrationaliseringens följder, massdeportationen av folk från glesbygder till andra delar av landet. Hur inverkar allt detta mentalt och fysiskt på dem? Vad skall vi göra för att förebygga katastrofala följder? Detta var bara en randanmärkning, men jag nöjer mig med dessa ord. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I den aktuella motionen, som är väckt endast i första kammaren, föreslås att man skall försöka underlätta för anställda att delta i fackligt och politiskt arbete. Utskottet har tagit denna motion mycket allvarligt och remitterat den till sju olika organisationer för yttrande. Det framgår av remissyttrandena att man från tjänstemannahåll tillstyrker förslaget, medan LO och SAF har funnit varandra och menar att det nog kommer att gå bra i alla fall. Det förvånar mig något litet att vi inte har kunnat bli eniga i denna fråga. Utskottet har ändå i slutet av sitt utlåtande skrivit: »Utskottet, som finner motionens syfte beaktansvärt, får avslutningsvis anföra, att de ovan nämnda åtgärderna och initiativen och den inställning till hithörande frågor som kommit till uttryck — — — bör kunna leda till att motionärernas önskemål blir i väsentlig grad tillgodosedda.» Därefter avstyrker man emellertid motionen med orden »att motion I: 979 i den mån den inte kan anses besvarad med vad ovan anförts inte må föranleda någon riksdagens åtgärd». Jag finner det förvånansvärt att vi inte har kunnat enas om denna lilla kläm och på det sättet visa ett enhälligt utlåtande. Ingen i utskottet sade under debatten att detta var en onödig fråga utan menade tvärtom att det var nödvändigt att den löstes. Jag är också något förvånad över vad som skett tidigare i dag. Här kommer en liten fråga, och den avfärdas utan vidare. Efter att ha suttit här i fyra timmar och hört på den debatt som ägde rum med anlening av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 31 vågar jag emellertid säga, att jag — som har deltagit i politiskt arbete över 40 år — aldrig har mött en sådan debatt som i dag, med undantag av de allra första åren jag arbetade i politiken. Vi borde ändå kunna enas om en sak. I utskottet — och i vanliga fall också här i kammaren — brukar vi ha klart för oss att det inte förhåller sig så, att halva svenska folket består enbart av vita änglar och den andra hälften enbart av motsatsen. Skall jag vara riktigt rättvis, herr talman, vill jag nog säga att det finns litet svarta prickar på oss alla, ingen nämnd och ingen glömd. Jag ber, herr talman, med den motivering som anförts i reservationen av fru Floren-Winther och mig att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Utskottets talesman har fullkomligt rätt när han säger att skillnaden mellan utskottets utlåtande och reservationen är mycket liten. Han förvånade sig över att vi inte kunde godta utskottets utlåtande — jag är lika för vånad över att utskottsmajoriteten inte kunde godta det förslag som vi hade lagt fram och som sedan måste utmynna i en reservation. Jag sade i mitt förra anförande att jag i dag erinrade om vad som skedde för 40 år sedan, då man delade upp människorna i vita änglar och i deras motsats. Herr Wiklund i Härnösand tyckte att det i dag bara var fråga om omvärderingar. Jag vidhåller att jag trodde det tillhörde förfluten tid att säga att halva svenska folkets representanter företräder bakåtsträveri — för att inte kalla det något ännu värre — medan den andra halvan, som har regeringsmakten, enbart består av vita änglar. Jag tillade dessutom att om vi skall vara riktigt rättvisa måste vi erkänna att det finns svarta prickar på oss alla, oavsett vilken sida vi tillhör. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Försvarsminister Sven Andersson har i en allmänt spridd skrift, Varför försvar — varför värnplikt? framhållit att gemensamt för alla som deltar i försvarsdebatten är »sökande efter vägar till en positivt var aktig fred». Vidare heter det i skriften: »En given förutsättning för försvarsdebatten är att alla vill att freden skall bevaras — några krigsentusiaster eller krigsivrare dras vi inte med. Vi finner det alla självklart att vårt land i internationella sammanhang skall verka för fredlig samlevnad mellan folken och för avrustning. Meningsskiljaktigheterna gäller inte frågan om fred eller inte fred. De gäller uteslutande vilka medel eller metoder vi bör använda för att säkrast nå fram till målet — en stabil och varaktig fredsordning.» I ett annat kapitel i den läsvärda skriften skriver försvarsministern: »Med vår utrikespolitik vill vi främja freden och vår egen säkerhet. Så uppfattas också vår utrikespolitiska linje av alla i vårt eget land. För omvärlden ger den utrikespolitiska väg som vi har valt klara besked om att Sverige inte har några aggresiva avsikter och att vi har ett försvar uteslutande för defensiva syften. Många av dem som ger sin fulla anslutning till neutralitetspolitiken bortser dock ifrån att den förutsätter ett militärt försvar. I egenskap av neutral nation — vid en konflikt mellan andra stater — ikläder vi oss nämligen en rad preciserade förpliktelser. Vi måste kunna avvisa kränkningar av det svenska territoriet, förhindra överflygningar av vårt område och hindra krigförande stater att utnyttja vårt territorialvatten, våra hamnar, flygfält osv. Vår neutralitetspolitik tvingar oss alltså att hålla betydande militära styrkor. Det kan därför utan vidare slås fast att utan ett militärt försvar kan vi inte upprätthålla vår neutralitet. Enbart deklarationer om att vi är neutrala räcker inte för att stå utanför eventeulla krig. Endast om vi är kapabla — och av omvärlden bedöms kapabla — att själva hävda neutraliteten med ett starkt försvar kan vi räkna med att få neutraliteten respekterad.» Jag vill uttrycka min uppskattning över att försvarsministern så klart fast slagit det starka försvarets omistliga samband med vår vilja till neutralitet. Försvarsministern delar säkert också uppfattningen att hela landet skall kunna försvaras, om ofred kommer trots all vår fredsvilja. De senaste årens försvarsdebatt i riksdagen har just rört sig om vårt lands möjligheter till bevarad handlingsfrihet i ofärdstider och möjligheterna att hålla vårt land utanför stridszoner och stormaktsberoende. Redan när nu gällande 1968 års försvarsbeslut genomdrevs framhölls av överbefälhavaren att medelstilldelningen inte svarade mot den ambitionsnivå för det militära försvaret som regeringen hade. De minskade anslagen medförde att försvarseffekten kommer att minska starkt redan i början av 1970 talet och även påverka det säkerhetspolitiska läget i Nordeuropa. Den militära styrkan i vår omvärld har sedan dess snarare förstärkts än försvagats, samtidigt som skillnaden i rustningar mellan Öst och Väst i Europa har ökat. På sikt kan maktbalansen påtagligt komma att förskjutas, främst i fråga om styrkor som snabbt kan sättas in i Europa. De starka motsättningarna mellan stormakterna består. Kriget i Sydostasien fortsätter, och motsättningarna mellan Israel och arabstaterna fortsätter att hålla världen i spänning. Alla är medvetna om att stormakterna på olika sätt är inblandade i de maktkamper som pågår. Vi lever i en orolig värld. Ingenting tyder i dag på att detta kommer att ändras inom överblickbar framtid. Enligt vår uppfattning har den neddragning av försvarsanslagen som skett under senare år börjat leda till en betydande nedgång i vårt lands försvarsförmåga, d. v. s. möjligheterna att ge svenska folket trygghet mot våld och påtryckningar utifrån. Uppläggningen av försvarspolitiken under nu gällande försvarsperiod och inriktningen av plane ringen för tiden därefter medger handlingsfrihet för nästa period i huvudsak endast för att ytterligare minska försvarseffekten. Vi inom moderata samlingspartiet kan inte godtaga de ökade risker för vårt lands säkerhet som den förda försvarspolitiken innebär. Vi anser det nödvändigt att åtgärder snarast vidtas som, utan att föregripa den kommande försvarsutredningens <ställningstaganden, dock i någon mån kan minska den pågående försvagningen i vår militära styrka och ge den kommande försvarsutredningen större möjligheter = att snabbt anpassa försvarsmaktens utveckling till den effekt som på sikt kommer att bedömas vara erforderlig. Chefen för armén har framhållit att vissa krigsförband ej har den effekt och det kunnande som erfordras. Det är då överraskande att departementschefen har minskat myndigheternas äskanden om medel för utbildning, övningar och underhåll med ca 22 miljoner kronor. I krig kan de mänskliga förlusterna hållas låga endast om personalens utbildning är tillfredsställande. All krigserfarenhet visar att dåligt utbildade soldater utsätts för mångdubbelt större risker än de välutbildade. Vi föreslår därför att anslagen till utbildning, övningar m.m. ökas med 22 miljoner kronor. Vi anser detta vara så viktigt att vi anser att det anslaget bör ökas, även om riksdagen avslår vårt förslag om en höjd medelsram. Vi anser också att materialanslagen bör ökas med 60 miljoner kronor för att bl.a. ge armén bättre tillgång på ammunition och därmed medverka till ökad uthållighet, om ofärd skulle komma, och marinen bättre möjligheter att övervaka havsområdena utanför våra kuster. Vi anser också att försvaret har ett omedelbart behov av att få ökade resurser för snabb förflyttning av personal och materiel. För att ytterligare öka handlingsfriheten föreslår vi att bemyn digandena till beställningar ökas med 150 miljoner kronor. Låt mig till sist framhålla att även de av oss här föreslagna anslagsbeloppen innebär att försvarets andel både av bruttonationalprodukten och av statsbudgeten kommer att fortsätta att minska, samtidigt som de medför en betydande ökning av vårt lands trygghet i en otrygg värld. Vi vill också att försvarets planering för åren efter dem som innevarande års försvarsbeslut avser skall inriktas på den s.k. fortsättningsnivån, d.v.s. den nivå som innebär en ökning med 50 miljoner kronor för varje budgetår efter utgången av den period som nuvarande försvarsbeslut gäller. Enligt överbefälhavaren innebär den fr.o.m. 1971/ 72 horisontella planeringsnivån «att krigsorganisationen successivt urholkas, att handlingsfriheten är begränsad och att intentionerna i 1968 års försvarsbeslut inte kan uppfyllas. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 i föreliggande statsutskottsutlåtande. Om den reservationen ej skulle bifallas av kammaren, yrkar jag bifall till reservation 2. I fråga om planeringsinriktningen yrkar jag bifall till motionerna 1: 1093 och II: 1284 i motsvarande del, eftersom motionerna klarare än reservation 3 uttrycker vad vi vill — genom brådska i utskottet har tyvärr vissa formuleringar i reservationen blivit något otydliga. Slutligen kommer jag att under vederbörliga punkter yrka bifall till reservation 4, om kammaren skulle bifalla endera av reservationerna 1 eller 2.

Herr talman! Som herr Petersson i Gäddvik sade innebar 1968 års försvarsbeslut att man rev sönder den dittills tillämpade, väl fungerande långsiktiga planeringen inom försvaret. Det innebar också att man upphävde den balans mellan ett antal funktioner som fanns inom försvaret och som därigenom stördes i sin verksamhet. Herr Wachtmeister och jag har i en motion, i denna kammare nr 659, framfört synpunkter på en av dessa punkter, och det gäller anslagen till utbildningen av värnpliktiga. När vi antog den nya värnpliktsordningen enligt förslag av värnpliktskommittén 1966 sades det att de värnpliktigas grundutbildning skulle komma att kräva betydligt mer av till förfogande stående resurser än vad den hade gjort tidigare. Någon ökning av utbildningstiden genomfördes som bekant inte. Om man skulle kunna nå det mål som VK 66 hade uppsatt var det nödvändigt att i betydligt större utsträckning än vad som tidigare hade varit fallet använda tekniska hjälpmedel i utbildningen. Detta gällde utbildningsmateriel av alla slag men kanske främst utbildningsanordningar. Dessa utbildningsanordningar är dyrbara saker som kräver stora investeringar och som också kräver noggrann skötsel för att fungera på det sätt som är avsett. Detta medför i sin tur att det behövs mer pengar för att de skall kunna utnyttjas till sin fulla kapacitet. Detta gäller inte någon särskild försvarsgren, utan förhållandet är likartat inom alla tre försvarsgrenarna. Nu har erfarenheterna från de år som har gått lett till att de militära myndigheterna har föreslagit en viss förskjutning mellan anslagen till utbildning och anslagen till materiel. Det rör sig om relativt små summor — anslagen till utbildningen skulle ökas med 5,4 miljoner och anslagen till underhåll med 17 miljoner. Departementschefen har utan någon motivering i propositionen strukit dessa förslag. Vi har ställt oss frågande inför detta, och i motionen har vi begärt att anslagen skall uppräknas med dessa belopp. I vårt land får varje år 54 000 —55 000 värnpliktiga rekrytutbildning. I befälsoch repetitionsövningarna deltar drygt det dubbla antalet, alltså över 100 000 man. Att denna mängd av folk ställer stora krav på utbildningsapparaten säger sig självt. Vi hör ju också efter varje repetitionsövning kritiska röster från de värnpliktiga om att utbildningstiden inte har utnyttjats på det sätt som de tycker borde ha skett. Den kritiken skjuter väl de flesta gånger över målet, men att den över huvud taget förs fram lär väl i viss mån bevisa att det skulle kunna vara bättre beställt. Det är heller inget tvivel om att man skulle kunna nå en högre effektivitet om man inte hade den belastning att dras med som bristande anslag till utbildningen innebär. Härtill kommer den allvarliga befälsbristen, som är nästa sak som jag med några ord vill beröra. I våra dagar talas inte lika ofta som förr om befälsbristen. Den har permanentats, den har funnits sedan lång tid tillbaka, och den kommer att finnas alltjämt, och det är ingenting som tyder på att man skulle kunna eliminera befälsbristen inom överskådlig framtid. Men den är lika besvärande, även om det inte talas så mycket om den. Vi fick en påminnelse om förhållandet för kort tid sedan, då två av kårorganisationerna, <Underbefälsförbundet och Underofficersförbundet, uppvaktade överbefälhavaren med krav på att få redogöra för befälsläget inom sina förbund och om vilka åtgärder de ansåg vara nödvändiga för att förbättra befälsläget. Vad de särskilt framhöll var att tillgången på aktiv befälspersonal inom försvaret inte motsvarar de av statsmakterna angivna förutsättningarna för att man skall kunna på ett nöjaktigt sätt fullgöra krigsmaktens fredsmässiga verksamhet. Bristen på befäl — detta gäller framför allt trupputbildningen, alltså arbetet ute på fältet — är mycket påtaglig. Totalt omfattar vakanserna inom underbefälsoch underofficerskårerna ungefär 2 000 befäl. I procent räknat motsvarar det vad beträffar under officerarna ungefär 17,4 procent i armén, 13,1 procent i marinen och 12 procent i flygvapnet. Vad gäller underbefäl finns det inom armén 1065 vakanta platser, vilket motsvarar 20,7 procent. För marinens del är vakanssiffran över 700, vilket motsvarar över 30 procent, alltså en mycket hög procentsiffra. I flygvapnet är procentsiffran 18, alltså även den mycket hög. Vad beträffar officerarna finns det vakanser, även om de inte är lika stora. Där är antalet vakanser störst inom armén, som i dag redovisar en brist på 15,3 procent. Att detta är verkligt besvärligt för arbetet ute på förbanden säger sig självt. Det innebär inte blott ett mindre antal lärare utan även att man tvingas placera personal i lägre befattningar på uppgifter avsedd för personal i högre befattningar, utan att på något sätt kompensera personalen lönemässigt. Det är väl det som utgör det största problemet i detta sammanhang, framför allt vad beträffar underofficersoch underbefälskårerna. De många vakanserna är i första hand ett löneproblem. Vad man måste kräva är, att lönerna på detta område görs konkurrenskraftiga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt, alltså de lärarbefattningar inom den civila verksamheten som motsvarar lärarbefattningarna inom försvaret. I förhållande till lärarbefattningarna i det civila är befattningarna inom försvaret oerhört undervärderade och underbetalda. Ett tydligt tecken på att det just är lönerna som är problemet är de många avgångarna. Rekryteringen går på vissa platser i landet relativt bra, men när de anställda har varit inom försvaret en tid och fått en viss utbildning, finner de att de kan få betydligt bättre lönevillkor på den civila marknaden och då försvinner de. Detta är en sak som inte har direkt samband med vad vi i dag skall besluta om, men jag har inte kunnat underlåta att framhålla, att det är nödvändigt, att myndigheterna verkligen gör någonting åt detta förhållande. Dessa problem har under de senaste åren inte ägnats den uppmärksamhet som de förtjänar. En annan sak som jag vill framhålla är att de militära befattningshavarna måste få bättre utbildningsmöjligheter än för närvarande. Den nuvarande befälsordningen ger inte utrymme för personlig utveckling och befordran på det sätt som den enskilde önskar och anser sig ha rätt att kräva. Sedan många år tillbaka utreds befälsordningen men det har inte framlagts något ordentligt förslag, och inte heller har det fattats något beslut. Detta påverkar naturligtvis också rekryteringen, eftersom vederbörande inte vet vad de ger sig in på. För närvarande pågår utredningar angående befälsordningen både inom marinen och flygvapnet, och det är angeläget att dessa utredningar blir klara så snart som möjligt. Inom armén blir det en korrigering vad gäller tjänsteställningen, men jag tror inte att detta i och för sig kommer att medföra någon förbättring vare sig när det gäller rekryteringen eller lusten att stanna kvar i försvaret. Visserligen ändrar man benämningen på kårerna och på graderna, men man vidtar ingen radikal förändring och framför allt korrigeras inte lönevillkoren. Befälsordningen i dag är inte ändamålsenlig, och kommer heller inte att bli det sedan den militära tjänsteställningsutredningens förslag genomförts inom armén. Den nuvarande befälsordningen är en kvarleva från en gången tid och ansluter inte till dagens civila utbildningssystem och inte till karriärerna inom vårt moderna samhälle. Herr talman! Det skulle vara mycket mera att tillägga men jag skall strax sluta. Jag har velat ta upp dessa två stora problem beträffande det militära försvaret, som främst rör utbildningen på förbanden. Dels gäller det de bris tande resurserna i fråga om utbildningsmateriel, där anslagen måste höjas, dels den befälsbrist vi dras med i dag och beträffande vilken det tyvärr inte synes bli någon förbättring inom den närmaste framtiden. Låt mig sammanfatta i två punkter. Vi måste för det första se till, att den rådande personalsituationen inom försvaret förbättras. Det gäller alla nivåer och alla kårer men främst underofficersoch underbefälskårerna. Vi måste för det andra också förbättra arbetsförhållandena för personalen. På många håll råder det starkt missnöje över de nuvarande förhållandena, både med avseende på övertid och bristande resurser i fråga om utbildning. Det är dock, herr talman, förbandsproduktionen som är utslagsgivande vid uppbyggandet av den försvarsorganisation som vi alla i stort sett är överens om. Herr talman! Jag ber att få yrka bi-, fall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! 1968 års riksdag fattade beslut om en flerårsplan för det svenska försvaret. Det beslutet hade föregåtts av en försvarsutredning, som dock beklagligtvis inte kunde avlämna något förslag som stöddes av alla de partier som ingick i utredningen. Inte heller vid riksdagsbehandlingen av ärendet kunde enighet uppnås. Planeringsnivån efter 1971/72 beräknades enligt vår bedömning inte ge tillräckliga resurser för att upprätthålla ett starkt försvar.

att en ny försvarskommitté skall tillsättas i höst. Vi har i annat sammanhang begärt att denna kommitté skulle tillsättas snarast möjligt, men denna vår begäran har tidigare avslagits av riksdagsmajoriteten. Det kan förväntas att det nya planeringssystem som införes för försvaret kommer att förändra möjligheterna att överblicka framtida beslutssituationer och underlätta avvägningen mellan skilda delar av vårt totalförsvar. Vi avvaktar därför den nya kommitténs förslag, som dels kan bygga sitt ställningstagande på det nya planeringssystemet, dels också kan göra en aktuell analys av säkerhetspolitikens förutsättningar och resursbehov.

Herr talman! Herr Mellqvist vill inte hålla med mig om att det med de nuvarande försvarsanslagen är svårt att uppfylla de krav som vi ställer på försvaret i vår säkerhetspolitik. Jag vill då tala om för herr Mellqvist att vi i moderata samlingspartiet inte är ensamma om att anse att målsättningen för vårt lands säkerhetspolitik är i fara med de beslutande medelsramarna.

Över de i årets statsverksproposition föreslagna anslagen till försvaret har överbefälhavaren yttrat sig. I det i statsverkspropositionen återgivna referatet av hans uttalande heter det: »Bibehållandet av fältförbandens kvantitet medför enligt överbefälhavaren att den materiella uthålligheten och kvaliteten blir eftersatt —— —. Krigsorganisationens kvalitet försvagas därför enligt överbefälhavaren både personellt och materiellt. —— — Planerna utvisar enligt överbefälhavaren att den fr.o.m. 1971/72 horisontella planeringsnivån kommer att innebära en successiv urholkning av krigsorganisationen.» De uttalanden jag återgivit har alltså gjorts av de ansvariga militära cheferna. Så länge vi har fred i vår omvärld räcker säkerligen vårt försvar. Men vårt försvars förmåga prövas när krisoch krigslägen uppstår i landets närhet — det är då värdet av ett starkt försvar upplevs av svenska folket. Men utbildning och materielanskaffning måste ske fortlöpande om vårt försvar skall vara starkt i händelse av ofred, och det är ansvariga politikers upgift att hålla det sambandet klart för folket. Ett starkt, fredsbevarande försvar kan inte svenska folket få utan uppoffringar.

Herr talman! De anslagshöjningar som vi föreslagit motionsledes och i reservationerna är, herr Mellqvist, verkligen moderata. Jag vill påstå att vi har prutat ordentligt för att komma ned till dessa summor. Vad vi föreslagit är sådant som vi anser oundgängligen nödvändigt. Den anslagsökning som jag personligen har talat för är på 22,4 miljoner. Herr Mellqvist måste väl medge att detta är en obetydlig summa i denna stora pott, framför allt som den lilla anslagsökningen skulle kunna bereda den utbildande personalen bättre arbetsvillkor och större trivsel i tjänsten och ge bättre utbildningsresultat. Detta är en personalfråga av hög prioritet och ingenting som jag står här och bara talar vackert om. Herr Mellqvist erkände ju också att han är medveten om problemen när det gäller bristen på befäl inom alla kårer men främst inom underofficersoch underbefälskårerna. Den lilla anslagshöjning jag talat för är verkligen väl underbyggd. Herr Mellqvist påpekar att det skulle bli ytterligare värnpliktsförmåner. Jag har ingenting att invända mot detta; tvärtom hälsar jag det med tilfredsställelse, men det löser inte det här problemet. Möjligen hjälper det genom att de värnpliktiga skulle få fler fridagar, varigenom befälet skulle få en chans att arbeta under fritiden. Det är nämligen vad de i mycket stor utsträckning är tvingade till att göra i dagens läge. Som jag tidigare sagt beror detta på de föreliggande stora vakanserna. Jag vet förband som har vakanser på inte mindre än 40 procent i fråga om underbefäl. Att de som är kvar då kommer att utsättas för ett oerhört tyngande merarbete tycker jag borde framstå som självklart och våra krav som mycket billiga.

Herr talman! Jag önskar på intet sätt blanda mig i den debatt som här pågår när det gäller försvarets planering för framtiden, även om det kunde ha sitt speciella intresse, eftersom jag repre senterar Gotland som är vår yttersta utpost mot öster. Jag vill emellertid hålla mig till en detaljfråga. I propositionen 110 angående vissa organisationsoch anslagsfrågor rörande försvaret, som vi nu diskuterar, behandlas bl.a. en marinverkstad, som är förlagd till KA 3 i Fårösund på Gotland. 1966 års verkstadsutredning hade 1 sitt betänkande »>Försvarets tygverkstadsorganisation m.m. Etapp 2» föreslagit att personalstyrkan vid denna verkstad successivt skulle reduceras till 40 personer. Beträffande personalstyrkan biträder departementschefen i propositionen utredningens förslag som riktvärde. Detta är anledningen till våra motioner I: 1097 och II: 1283, i vilka vi hemställer »att riksdagen måtte uttala sig för att det av departementschefen angivna riktvärdet beträffande personalstyrkans storlek vid marinens 1 klass verkstäder får höjas när det gäller marinvarvet i Fårösund>. Bland remissyttrandena över verkstadsutredningens förslag märks bl.a. ett från arbetsmarknadsstyrelsen, som understryker vikten av att de föreslagna nedskärningarna i personalstyrkorna sker med hänsyn tagen till rådande arbetsmarknadsläge. Särskilt viktigt är detta enligt styrelsen på orter — exempelvis Fårösund och Boden — där arbetsmarknadsläget är sådant att relativt små förändringar kan få negativa följder. Marinverkstaden i Fårösund har allmänt sett betydelse för näringslivet på norra Gotland, vilket inte är särskilt väl utvecklat i övrigt. Vid verkstaden utförs i stor utsträckning även arbeten för civila beställare. Vi motionärer menar att verkstaden även i fortsättningen bör få utföra arbeten för den civila marknaden i den omfattning som är företagsekonomiskt motiverad. Den hittillsvarande <beställningsverksamheten har nämligen på intet sätt utgjort någon belastning för statsverket, utan tvärtom varit mer än självbärande. Avsevärda satsningar har också gjorts för att förbättra förutsättningarna för verksamheten. I de åtgärder som vidtagits ingår bl.a. fördjupning av hamnen, förlängning av sliprar, upprustning av verkstadslokalerna samt inrättandet av en inbyggd verkstadsskola som drivs vid varvet och som är av betydelse ur utbildningssynpunkt för ungdom bosatt på norra Gotland. Enligt inhämtade uppgifter kan, med nuvarande lokaler, utrustning och personalledning, arbetsstyrkan utökas avsevärt, vilket givetvis borde ske i stället för att man — som nu har ifrågasatts — minskar ned den. Utskottet anför nu att det inhämtat från departementschefen att hans uttalande i propositionen inte innebär att personalstyrkan vid marinverkstaden i Fårösund skall minskas oberoende av efterfrågan på verkstadens tjänster. För närvarande är orderläget sådant att det kan bli fråga om att utöka personalen. Med hänsyn härtill, säger utskottet, och då någon minskning av personalstyrkan inte är aktuell torde syftet med motionerna vara tillgodosett. Något uttalande av riksdagen anses inte erforderligt. Herr talman! Jag uppfattar utskottets uttalande som positivt till motionernas syfte och har därför intet yrkande. Jag vill emellertid uttala förhoppningen att utskottets positiva uttalande skall bli riktningsgivande även vid den fortsatta handläggningen av denna fråga.

Herr talman! Jag kunde inte undgå att bli något förvånad över herr Mellqvists lättvindiga sätt att ta på de utrikespolitiska förhållandena. Han sade att vi räknar med att det skall vara fred i våra trakter, och om det inte skulle bli så, går det väl att då ordna ökade resurser. Herr Mellqvist var väl liksom jag med 1940 och vet hur det var då. Hade vi inte fått den nådatid som vi verkligen fick vet ingen hur det hade gått — eller rättare sagt, vi vet precis hur det skulle ha gått; då hade vi under en lång tid inte varit ett fritt land. Det kan väl inte vara obekant för utskottets företrädare att hela vår försvarsplanering bygger på att vi inte kan klara oss ensamma någon längre tid — det vore orimligt, ty ett litet land kan inte hålla stånd mot en stormakt. Vi måste räkna med att hjälpen skall komma utifrån. Ingen kan väl påstå annat än att högt uppsatta företrädare för regeringspartiet gör sitt för att spoliera möjligheten att hjälpen skall komma från väst. Det finns anledning att instämma i det uttalande som vår blivande överbefälhavare Synnergren häromdagen gjorde för Sydöstra Sveriges Dagblad, en socialdemokratisk tidning. Han talade om att krigsmaktens resurser för närvarande inte helt svarar mot det militära hot som finns i vår nära omvärld. Han delar alltså ingalunda försvarsministerns och utskottsrepresentantens optimistiska syn på fredssäkringar och vad det nu var vi fick höra talas om före invasionen i Tjeckoslovakien. Men vad som fick mig att begära ordet var inte den saken utan en nyhet som herr Mellqvist meddelade. Försvarsministern lär ha sagt i medkammaren att det från och med hösten i år, eller kanske det var från och med nästa år, skall bli fria lördagar för de värnpliktiga året runt. Jag skulle vilja ha en ytterligare upplysning: Skall de fria lördagarna även gälla för repetitionsövningsförbanden? I så fall finns det nog anledning att sätta upp ett varnande pekfinger. Den tid, 18 dagar, som vi nu har på oss räcker nämligen inte långt. Och om de värnpliktiga får ökade förmåner bör man också kunna ställa vissa krav på dem, t.ex. att en värnpliktig uppträder så att han skapar aktning för krigsmakten. Krigsmaktens ledning bör sätta makt bakom orden och hålla det befäl om ryggen som vill se till att en soldat ser ut som en soldat och inte som ett mellanting mellan en fågelskrämma och en sådan där långhårig figur på Sergels torg, som en del gör i dag. Den saken är inte helt betydelselös. Man ger utomlands akt på hur en soldat ser ut. Jag har själv varit utomlands i militärt uppdrag för att bl.a. studera hur soldater uppträder, och jag vet vilket värde man fäster vid den lilla men ändå väsentliga detaljen. Förra året var jag i Östtyskland, och i ett samtal som jag hade med en företrädare för den nationella folkarmén kom vi också in på dessa frågor. Han var mycket noga med att framhålla att man där uppfostrar sina soldater så att de inte skall se ut som en svensk beväring. Det är inte roligt att höra sådant utomlands.

Herr talman! Det var alldeles onödigt av herr Mellqvist att fråga vilka statsråd det gällde, ty jag har inte talat om några statsråd. Men herr Mellqvist fattade det fullkomligt riktigt. Jag sade att det var högt uppsatta representanter för regeringspartiet som var ute. Om herr Mellqvist inte var närvarande vid den utrikespolitiska debatten häromdagen hänvisar jag bara till det protokollet. Där finns svaret!

Herr talman! Jag skall villigt erkänna att jag hade väntat mig åtskilligt av den aviserade propositionen nr 35 om ökat stöd till vuxenutbildningen. Det blir så när man i två årtionden under ekonomisk knapphet arbetat inom vuxenutbildningen — främst den i studiecirkelns form — och när man spanar efter avsevärda förbättringar i de ekonomiska villkoren för denna utbildning, som ju är en viktig del av framtidens pedagogiska verksamhet. Lika villigt skall jag erkänna att propositionen tyvärr inte gjorde mig helt tillfredsställd. De ökade statsbidragen till den vuxenutbildning som bedrives i studieförbundens regi måste man hälsa med stor tillfredsställelse, även om det speciella tilläggsbidraget i den form som föreslås i propositionen har sina uppenbara svagheter, som faktiskt kan motarbeta bidragets syfte.

Propositionens satsning på studieförbunden kan jag däremot som sagt ansluta mig till om också med vissa reservationer. Bakgrunden till satsningen är ju, att det fria och frivilliga folkbildningsarbetet framstår som en väsentlig förutsättning för vår hittillsvarande po litiska, sociala och ekonomiska utvecke ling. Antalet studiecirklar ökar ständigt. Det totala antalet i landet uppgick läsåret 1968/69 till cirka 130 000. Studieförbunden har speciella uppgifter och möjligheter i den nya vuxenutbildningssituationen, främst betingade av deras nära anknytning till så gott som alla landets organisationer och därmed till större delen av befolkningen, inte minst de opinionsbildande grupperna. Därutöver bidrar de fria arbetsformerna inom studiecirklarna i hög grad till värdet av studieförbundens insatser. Cirklarna har från början präglats av strävan att studierna skall ske i en kamratlig anda, där tolerans, hänsyn och samarbetsvilja framstår som fundamentala inslag. Därmed spelar studieförbunden en viktig roll när det gäller att komma till rätta med de faktorer av psykologisk och social art, som hindrar vuxna med hämmad studiemotivation att delta i vuxenutbildningen. Det är mot den betydelsefulla bakgrunden som man har att se den inte obetydliga ökning av anslagen till studiecirkelverksamheten som propositionen föreslår. Men det finns också vissa saker i propositionen som jag måste ställa mig kritisk till.

Skall ett särskilt tilläggsbidrag utgå är det säkert inte så lyckligt att begränsa det till endast dessa fyra ämnen. Visserligen intar de en central ställning, men detta är icke liktydigt med att de för den enskilde individen upplevs som de väsentligaste. Vidare leder konstruktionen med 10 kronors tilläggsanslag — vilket helt kan, jag säger kan, tillfalla cirkelledaren — lätt till en lönepress som kan resultera i oförändrade deltagaravgifter, och det var väl ändå inte meningen. De höjda lärarlönerna — sådana kan man förut se, det vågar jag nästan säga i en annan egenskap än riksdagsmannens — kan nämligen medföra så att säga naturlig spridning och komma att omfatta både andra ämnen än de prioriterade och förvisso en helt annan nivå. Slutresultatet kan bli — och blir sannolikt — ökade kurskostnader för icke prioriterade ämnen på grundskolenivå och kanske även för andra ämnen och på högre nivåer. Detta har utskottet i sin helhet — och alltså även jag — observerat, och utskottet har med sin skrivning försökt något begränsa de riskmoment som faktiskt föreligger och som alltså kan motarbeta de i övrigt vällovliga syftena med tilläggsbidraget. Jag har uttryckt min tvekan men har inte på något sätt velat reservera mig. Vi måste dock observera denna risk.

Inom ramen för ämnet samhällskunskap på grundskolenivå anges där delämnen, som inte alls eller endast i ringa mån har någon plats i läroplanen för grundskolan. Det är en uttolkning av propositionen som jag är något förbluffad över. Den tid som i grundskolan ägnas arbetslagstiftning, företagshälsovård och produktionsteknik — i och för sig mycket förnämliga ämnen — för att nämna några få exempel, kan knappast motivera tilläggsbidrag till studiecirklar i dessa ämnen. Visserligen anges i promemorian att skolöverstyrelsen skall godkänna det studiematerial som får användas, men exemplifieringen av moment som »bör godkännas> talar sitt eget språk. Samtidigt — och det är kanske det mest uppseendeväckande på denna punkt — redovisas rubriker på ämnen som inte bör godkännas. Däri ingår exempelvis svensk statskunskap och företagsekonomi, vilka ämnen har större plats — om jag inte är fel underrättad — i grundskolans kurs i samhällskunskap än de av mig nyss nämnda momenten. Utan att ytterligare ingå på exemplifiering vill jag uttala den åsikten, att avsnittet samhällskunskap i promemorian bör bli föremål för en genomgripande omarbetning avseende delkurser vilka skall kunna erhålla tilläggsbidrag. Skulle man därvid finna att en så vid tolkning av begreppet samhällskunskap är Önskvärd och befogad som i vissa fall har gjorts i promemorian, menar jag att denna tolkning också bör komma att omfatta andra områden och andra delämnen. Vad beträffar den tidsmässiga rörligheten i studiecirkelverksamheten går utskottsmajoriteten på en modernisering av bestämmelserna angående tidslängden för genomförandet av en studiecirkel. Länge har som huvudregel gällt tio veckor. Det är numera en ganska stelbent konstruktion. Utskottsmajoriteten förordar en större tidsmässig rörlighet så att antalet veckor, om man så önskar, kan nedbringas högst betydligt. På den punkten önskar vi reservanter gå något längre än propositionen. Vi menar att en ytterligare koncentration av verksamheten i studiecirklarna många gånger kan vara värdefull både från pedagogisk synpunkt och med hänsyn till deltagarnas praktiska önskemål. Vi önskar därvidlag att statsbidrag till studiecirkel bör kunna utgå utan avseende vid antal studieveckor samt att fem timmar per sammankomst bör utgöra den enda begränsningen. Vi kan inte finna att en studiecirkel därmed skulle förlora sin speciella karaktär — som man ofta invänder. Den karaktären sitter ytterst inte i ett utspridande av cirkel sammankomsten i tiden. Det är helt andra faktorer som är utslagsgivande för den speciella och mycket förnämliga undervisningsform som en studiecirkel utgör. Åtminstone är detta min erfarenhet. Sedan vill jag gå över till en annan sak i samband med studiecirkelverksamheten, en punkt som jag har pläderat för tidigare många gånger här i kammaren, nämligen anslaget till studieförbundens centrala verksamhet. Det anslaget har visserligen höjts i propositionen, och man har ingen anledning att vara annat än glad över det, men det har inte höjts tillräckligt. Jag ber att få citera vad dåvarande departementschefen anförde i propositionen 36 år 1963, där de principiella grunderna för studieförbundens verksamhet anges.

Budgetåret 1963 68 till 10,4 procent. Även den enklaste grundskolematematik visar att detta inte är hälften av kostnaderna. Denna utveckling ter sig, vilket understrykes av skolöverstyrelsen, i den föreliggande situationen och mot bakgrunden av vad jag nu anfört och vad departementschefen framhöll 1963 inte bara otillfredsställande utan i viss mån också oroande.

Studieförbunden har nu — även där kan jag referera till skolöverstyrelsen, som känner till saken — alls inte resurser som svarar mot behoven. Att så verkligen är förhållandet kan jag vitsorda med absolut säkerhet från ett ingalunda obetydligt studieförbund och med till visshet gränsande sannolikhet från ett par andra stora studieförbund. Flera studieförbund synes befinna sig i en mycket svår situation beträffande finansieringen av den nödvändiga centrala verksamheten, som dock är förutsättningen för arbetet och framgången ute på fältet, d.v.s. förutsättningen för det som vi nu skall uträtta genom studieförbunden med de nya generösare bidragen. Jag skall inte här dra några anslagssiffror, men skolöverstyrelsen har begärt betydligt mer än vad statsrådet Moberg velat gå med på. Statsrådet har naturligtvis hört talas om det förut men jag vill ändå peka på detta, ty jag tror att man så småningom kan urholka även en hård bohuslänsk granit genom att ideligen låta det droppa på den. Det här är är en sak som verkligen bör ytterligare övervägas i departementet. Jag vill uttrycka förhoppningen att vi nästa år, då det väl inte kan förutsättas någon ytterligare höjning av bidragen till studiecirklarna, kan förvänta litet större generositet på den här punkten.

Jag måste nog säga att detta förslag förefaller mig och mina medreservanter något oklart utformat. Vi föreställer oss att departementet har velat tillgodose två syften — åtminstone har detta föresvävat dem som har tillverkat propositionen. Förmodligen utan att riktigt vara på det klara med det har man sedan låtit dessa syften motverka varandra. Å ena sidan sägs det att löntagarorganisationernas kursverksamhet i stor utsträckning riktar sigtill grupper med kort grundutbildning. Å andra sidan erinras om den samhälleliga betydelsen av att arbetsmarknadsorganisationerna har tillgång till personer med goda insikter i förhandlingsoch arbetsmarknadsfrågor samt andra fackliga och samhällsekonomiska frågor. Den föreslagna kursverksamheten sådan den framgår av propositionen syftar till att täcka båda dessa brister, ty brister är det otvivelaktigt. Men så har man i propositionen inte renodlat dessa syften, och inte något av dem kan därför anses uppfyllt på ett tillfredsställande sätt genom departementsförslaget. För att det inte skall föreligga någon oklarhet på denna punkt vill jag understryka, att den centrala kursverksamhet som yftar till att täcka bristerna i en kort grundutbildning har ett odiskutabelt värde och att en del insatser redan har gjorts på detta område. Vi som inte kan dela propositionens uppfattning menar att det knappast kan vara en primäruppgift för löntagarorganisationerna eller andra arbetsmarknadsorganisationer att ge denna grundutbildning. Det förefaller oss närmast som om man genom att skapa ännu en form för statligt stöd splittrar resurserna för den del av vuxenutbildningen, som enligt vår uppfattning i första rummet bör handhas av den kommunala vuxenutbildningen och inte minst av studieförbunden. Däremot bör de positiva erfarenheter som man har av centrala internatkurser kunna utnyttjas av studieförbunden. Genom statligt stöd bör dessa få möjligheter att anordna sådana här kurser, och där skall även andra än löntagarorganisationernas medlemmar, d.v.s. arbetsmarknadsorganisationernas samtliga medlemmar, komma i åtnjutande av en sådan förmån. Jag vill också understryka att vi delar uppfattningen att goda fackliga kunskaper hos arbetsmarknadens parter är till gagn för samhället och att det därför kan vara motiverat med statligt stöd till bedrivande av sådana kurser. Men här bör givetvis alla parter delta, inte bara löntagarorganisationernas medlemmar. Vi tycker nog att det föreliggande förslaget har en hel del oklarheter, då det inte upptar bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Vi menar därför att detta förslag bör avslås. Men riksdagen bör i stället — och det är viktigt — anhålla om stöd till centrala internatkurser i studieförbundens regi. Där var det alltså fråga om den eftersatta grundutbildningen. Vidare bör anhållan göras om förslag rörande stöd till arbetsmarknadsorganisationernas fackligt inriktade kursverksamhet. De skall alltså syssla med den sidan av komplexet. Jag vill att statsrådet och andra skall observera att vi vill sätta något annat i stället för propositionens förslag. Det är alltså icke fråga om någon som helst negativism mot att något blir gjort. Behov föreligger — därom är vi alla helt ense — men frågan gäller hur många som skall få stöd och på vilket sätt stödet bäst och lämpligast skall kunna ges. Herr talman! Härmed har jag kommit till slutet av den kritik som jag på olika punkter velat anföra mot propositionens förslag och den därtill i vissa stycken knutna departementspromemorian. I en del fall har denna kritik gällt nyanser i bedömningen, i andra fall har den gällt mera principiella frågor. Får jag kanske till sist säga att å ena sidan är jag — och det är väl fler än jag som är det — i princip motståndare till en hård samhällsdirigering av bildningsarbetet. Men å andra sidan accepterar jag och de som har samma åsikt som jag på denna punkt att om möjligt klara och entydiga bestämmelser måste reglera samhällets bidragsgivning även till studieförbunden. Skolöverstyrelsen har enligt min uppfattning redan funnit naturliga och samtidigt effektiva former för att med studieförbunden diskutera tillämpningsregler och därmed sammanhängande problem. Man har på detta sätt i samråd — jag vågar intyga att det är så — strävat efter både att nyansera och precisera anvisningarna för hur verksamheten skall bedrivas. Därvid har hänsyn tagits såväl till gammal hävd som till nya behov, och gränsdragningsfrågorna — ty sådana finns och kommer alltid att finnas — har ständigt prövats om. Departementspromemorian, som jag har dragit in i diskussionen här därför att jag anser den vara ett betydelsefullt dokument, tycks varsla om en något hårdare dirigering av skolöverstyrelsens och studieförbundens verksamhet utan att klarheten ökar. Därför synes det vara mycket angeläget att de slutliga anvisningarna snabbt arbetas fram.

Herr talman! Jag ber att få hemställa om bifall till reservationerna 1 b, 3, 4 och 7.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för det statsutskottsutlåtande som vi nu behandlar innehåller en del klara förbättringar — det är ingen tvekan om den saken — men samtidigt också en del underligheter som vi väl i den fortsatta debatten kommer att få höra talas om. Kravet på en utbyggd vuxenutbildning har under åren växt sig starkare allteftersom vårt skolväsende har förändrats. Fler och fler ungdomar har beretts möjligheter att på någorlunda lika villkor genomgå en bättre grundutbildning och forsätta med gymnasiestudier och högre utbildning. Samtidigt har krav på och behov av förbättrade kunskaper hos något äldre årgångar blivit allt starkare. För många gäller det en förkovran inom arbetsområdet för att de därigenom skall klara förelagda uppgifter och eventuellt ta sig an nya och mera krävande sådana. För andra kan det gälla en önskan att berika sitt vetande i allmänhet och därigenom få möjlighet att bättre hävda sig i umgänget med med människorna — det sistnämnda inte minst viktigt för dem själva. Tyvärr dröjer det länge — och frå gan är om vi någonsin kommer dit — innan det praktiska kunnandet väger lika tungt som det teoretiska. Ingen jämlikhetsdebatt tycks rå på den gamla kvarleva som här finns i vårt tänkesätt. Vad väger den skickligaste bilmontörens kunnande inom det egna området mot ett par betyg i hebreiska? Att vuxenutbildningen är en positiv faktor när det gäller bättre jämlikhet är klart, men här finns stora utrymmen för omvärderingar, inte minst socialt sett, mellan olika yrken och verksamhetsinriktningar. Kravet på en bättre vuxenutbildning har sprungit fram som en produkt av den verklighet vi lever i. Studiecirklarna, folkhögskolan och korrespondensstudierna var mycket tidigt en form av vuxenutbildning, även om man inte kallade den så. Dessa studieformer fyller alltjämt samma funktion, tillsammans med några nya former som har tillkommit. Förändringen av samhället, standardhöjningen och specialiseringen hos snart sagt alla områden har tvingat fram en vuxenutbildning av högst varierande art, och vi har en rik flora numera. Från centerpartiet har vi aldrig haft svårt att positivt medverka till en förbättrad utbildning, oavsett vilken nivå det rört sig om. Att vuxenutbildningen ligger oss alldeles särskilt varmt om hjärtat beror väl mycket på den sammansättning vår medlemsoch väljarkår har och har haft genom åren. Begränsade ekonomiska resurser, som särskilt tidigare för många människor avgjorde frågan om en fortsatt skolgång, långa avstånd till skolorten och kanske en inte alltid studievänlig miljö är för oss kända problem, som naturligtvis starkt har präglat vårt partis aktivitet i utbildningsfrågor i allmänhet och kanske i fråga om vuxenutbildningen i synnerhet. Många av dem som i dag behöver och vill ha en kompletterande utbildning är just människor med sådana erfarenheter som jag nyss pekade på. Frågan är emellertid om vi har funnit den rätta organisationsformen. En viss svårighet att överblicka fältet föreligger. En titt i ortstidningarna frampå höstkanten när studiesäsongen börjar ger oss nog en och annan tankeställare. Meningen är ju att på bästa sätt utnyttja resurserna. Men når vi ut till dem som bäst är betjänta av denna utbildningsform? Många människor har svårt att komma över den tröskel som ofta finns. Bristande grundkunskaper håller många borta, hur gärna de än skulle vilja delta. Vet vi hur vi på bästa sätt skall tillhandahålla utbildningen åt dessa? Jag är inte helt övertygad om det. Utskottet har förvisso tagit fasta på propositionens förslag om en försöks verksamhet på detta område, och det är bra, även om det finns anledning att — som i motionerna 1: 1075 och II: 1251 — hysa vissa farhågor för att ett ensidigt urval av deltagare kan uppstå. Det är angeläget att få största möjliga bredd på denna verksamhet. Människor har dessutom olika stora möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen eller utbildningen. Det problemet är besvärligt i ungdomsskolan; det är inte lättare inom vuxenutbildningen. Reformarbetet på skolans område fortsätter. Det ställer stora ekonomiska krav på staten och inte minst på kommunerna. Därför är det av yttersta vikt att allt göres som kan bidra till att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt på olika områden. Den kommunala ekonomin är hårt ansträngd, men om svångremmen behöver dras åt är det helt oacceptabelt att det går ut över vuxenutbildningen, eftersom <denna kommer att betyda mer och mer i det moderna s.k. utbildningssamhället. Det är viktigt att detta säges ut och att vi inte blundar för den realiteten. I reservationen 4 till det utskottsutlåtande som vi nu behandlar krävs en samlad översyn av vuxenutbildningsområdet. Det är just för att vi skall få större klarhet både på det organisatoriska, det utbildningsmässiga och det ekonomiska området i de frågor som jag nyss berörde som denna översyn önskas. Utskottet konstaterar bl.a. att utbudet i sin nuvarande utformning försvårar överblicken, och då faller det sig rätt naturligt att svårigheter också uppstår i fråga om hur befintliga resurser bäst skall disponeras. Materialet måste presenteras på ett sådant sätt att det inte i onödan uppstår svårigheter för dem som skall använda sig av det. I reservationen krävs en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet genom en parlamentariskt sammansatt kommitté som omfattar även näringsliv och organisationer. På det sättet får man en representativ samling som bör ha alla förutsättningar — eller i varje fall de bästa möjliga förutsättningar — för att göra de helhetsbedömningar som måste göras, ju förr desto bättre. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 4. I propositionen föreslås vidare att löntagarorganisationerna till sin centrala kursverksamhet skall erhålla statsbidrag. Jag har ingenting att erinra mot detta, tvärtom, men kan i sammanhanget inte underlåta att uttrycka min förvåning över att man har begränsat denna möjlighet till enbart dessa organisationer. De motiv som föredragande statsrådet grundar sitt ställningstagande på när han föreslår denna avgränsning skulle med fog kunna användas för att utvidga kretsen av organisationer till att omfatta t.ex. RLF och andra företagarorganisationer. Statsrådet anför i propositionen bl.a., att de som tillhör den fackliga rörelsen har till övervägande del endast obligatorisk skolutbildning bakom sig. Den kan ha byggts på med deltagande i studiecirklar och ibland i kurser vid folkhögskolor etc. Möjligheterna för löntagarorganisationerna att fullgöra sin viktiga samhällsuppgift beror bl.a. på de enskilda medlemmarnas kunskaper. Statsrådet framhåller vidare att när det gäller arbetsmarknadskunskap har undervisningen i det vanliga skolsystemet varit otillräcklig. Behov av kompletterande undervisning föreligger 0. S. V. Kanske känner statsrådet Moberg inte till hur förhållandena är inom småföretagargrupperna, RLF och andra, men jag kan försäkra att de skäl för statsbidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet som statsrådet anför är exakt lika bärande för flera andra organisationer. Det är egentligen förvånande att man har gjort denna avgränsning strängt taget utan anledning och såvitt jag kunnat upptäcka utan motivering. Om en sådan finns är den i varje fall mycket obe tydlig och krystad. Man blir inte mindre förvånad över att utskottsmajoriteten följt statsrådet på denna punkt. Från det hållet borde man i varje fall kunna begära kunskap om hur det förhåller sig i verkligheten. Kanske kan detta av många uppfattas som en liten fråga, men jag är övertygad om att den för dem det gäller inte är så liten, den är dessutom principiell. Här har under förmiddagen i flera timmar diskuterats jämlikhet i dess olika tappningar, och det där med jämlikhet är nog ändå inte alltid så enkelt, när det verkligen kommer till kritan. Detta är ett litet bevis; det fins flera. I reservation 1 a tas dessa frågor upp i anledning av väckta motioner. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 a och 4.

Herr talman!

Vi pekade också på hur viktigt det är från rättvisesynpunkt att de äldre, som inte haft tillgång till de utbildningsmöjligheter som i dag står till de ungas förfogande, får en reell chans till utbildning. Sedan dess har mycket hänt på vuxenutbildningsområdet. I den nu föreliggande propositionen föreslås olika åtgärder, som bl.a. syftar till att göra det möjligt för vuxenutbildningen att nå grupper med kort och otidsenlig grundutbildning. Självfallet hälsas detta av oss med största tillfredsställelse. Likaså delar vi uppfattningen att anslagen till vuxenutbildningen, inte minst till studiecirkelverksamheten, bör ökas. Allt detta är dock endast delreformer och som sådana viktiga nog, men kvar står kravet från 1963 på en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet. Mångfalden av utbud när det gäller vuxenutbildningen försvårar Ööverblicken, och det verkliga behovet av utbildningsmöjligheter har inte heller i tillräcklig grad prövats. Enligt vår mening föreligger behov av kartläggning av det stora fält som vuxenutbildningsområdet utgör. Vi behöver bättre överblick över vad som nu finns, vilka behov som föreligger och bästa sättet att möta dessa behov. När riksdagen förra året beslöt att ge till känna för Kungl. Maj:t att det enligt riksdagens mening var angeläget för det fortsatta arbetet inom hela vuxenutbildningsområdet att man på grundval av en samlad översyn bildade sig en uppfattning om föreliggande problem och om hur de lämpligen borde lösas, hälsade vi detta som en framgång och betraktade det som ett betydelsefullt uttalande. Tyvärr har det inte skett något på detta område sedan dess, och vi vill därför att riksdagen kraftigt understryker sin förra året uttalade mening och hos Kungl. Maj:t på nytt anhåller om en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet genom en parlamentariskt sammansatt kommitté, omfattande även representanter för näringsliv och organisationer. Vi har i ett motionsyrkande i detta sammanhang även redogjort för vad vi anser att denna utredning i första hand bör ta upp. Men även om det är viktigt att denna översyn kommer till stånd så snart som möjligt — och jag anser att det är viktigt och yrkar bifall till reservationen 4 — så får den inte hindra de delreformer som nu är aktuella och som föreslås i föreliggande proposition. På vissa punkter borde enligt vår mening åtgärderna ha varit mera långt gående. När det t.ex. gäller statsbidraget till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet anser vi att den föreslagna begränsningen till just dessa organisationer inte är motiverad. Jag ber på denna punkt att få ansluta mig till vad herr Elmstedt anfört. Vi anser att statbidraget bör utgå även till andra organisationer för bedrivande av en utbildning som har en bred uppläggning och en allmän inriktning och som är ett led i utbildningens demokratisering. Dessa kriterier är viktiga, och där de föreligger bör man kunna sträcka sig väsentligt längre än propositionen och utskottsmajoriteten. Till organisationer som bedriver central kursverksamhet enligt här anförda grunder bör bidrag kunna utgå. Jag yrkar således bifall till reservationen 1 a. Vid den praktiska tillämpningen av vuxenutbildningsstadgan ute på fältet har det visat sig att vissa spärregler som införts beträffande vuxenutbildningen vållar bekymmer. Dit hör t.ex. bestämmelserna beträffande minimiantalet elever vid kommunal vuxenutbildningskurs. För att en sådan kurs skall få påbörjas skall antalet elever i kursen beräknas varaktigt uppgå till lägst tolv. Detta försvårar avsevärt för glesbygden och de mindre tätorternas invånare att delta i vuxenutbildning i kommunal regi. Även om jag i likhet med utskottsmajoriteten hälsar med tillfredsställelse att Kungl. Maj:t visat generositet i dispensfallen och räknar med samma generositet i fortsättningen kommer man inte ifrån att det är svårt att planera och organisera kurser, då man inte säkert vet om dispens kommer att lämnas. Jag vill därför understryka behovet av en lägre nedre gräns när det gäller att starta ifrågavarande kurser. I motionen II: 1258 som jag har väckt i denna kammare föreslås att minimiantalet skall vara åtta. Jag anser det förslaget vara väl motiverat. Men även maximigränsen är enligt min mening olämpligt satt. Först när elevantalet överstiger 35 får man dela en klass. Alla är väl överens om att vuxenundervinsningen kräver inte endast speciell pedagogisk sakkunskap utån också individuell undervisning på ett helt annat sätt än ungdomsundervisningen, då ju elevernas grundkunskaper är mycket växlande. Att i en sådan ohomogen grupp klara så många elever och ge dem en individuellt anpassad undervisning torde av de flesta uppfattas som en ren omöjlighet. Vi föreslår därför i motionen att maximigränsen sätts till 20. Jag har, herr talmän, inget särskilt yrkande på den punkten men vill ändå starkt understryka behovet av en ändring. Jag vill även beröra behovet av vuxenpedagogisk utbildning för de lärare som skall tjänstgöra inom vuxenundervisningen. Med hänsyn till den speciella pedagogik som erfordras vid vuxenundervisningen är det angeläget att berörda lärare i större utsträckning än hittills bereds möjlighet att genomgå kurser i vuxenpedagogik. Enligt tidigare beslut skall sådan undervisning äga rum i Stockholm, och en del kurser kommer väl att anordnas också på andra håll, men det är enligt min mening icke tillräckligt. I likhet med utskottet — jag noterar med tillfredsställelse utskottets inställning på denna punkt — vill jag understryka betydelsen av att de lärare som anlitas inom vuxenutbildningen också har pedagogisk utbildning för denna uppgift. Kursverksamheten bör anpassas till det stora behov som här föreligger. I den aktuella motionen har också frågan om studieorientering och studierådgivning till vuxna elever tagits upp. Behovet av en sådan orientering och rådgivning har visat sig vara mycket stort. De utbildningsledare jag har talat med har framhållit, att detta är en angelägenhet av största vikt. ring beräknas ett tillägg om högst 13 procent av det verkliga antalet lektioner inom den av Kungl. Maj:t angivna ramen. Nämnda tal föreslås i propositionen höjt till 25 procent i fråga om ämneskurser på grundskolenivå. Detta sista är säkerligen ett angeläget steg i rätt riktning, men behovet av utökad tid för denna verksamhet på gymnasial nivå kvarstår. Utskottet anför på denna punkt, att om erfarenheterna av den ökade timtilldelningen på grundskolenivå blir positiva synes det inte uteslutet att man överväger motsvarande åtgärder på andra nivåer. Jag är angelägen om att detta uttalande inte faller i glömska. Jag är redan nu övertygad om att erfarenheterna blir positiva och motser därför liknande åtgärder på andra nivåer. Behovet är stort, och det är viktigt att det tillgodoses. Alltför många vuxenelever faller nu bort därför att de får alltför liten hjälp i det avseendet. Detta är ett stort problem ute på fältet. Till sist vill jag uttala min uppskattning av de positiva åtgärder som propositionen 35 rymmer. Jag har av tidsskäl inte i större utsträckning kommenterat dem, men självfallet hälsar jag med stor tillfredsställelse t.ex. den försöksverksamhet och de ändrade grunder för det statliga stödet till studiecirkelverksamheten som Kungl. Maj:t föreslår. Varje åtgärd i syfte att förstärka vuxenutbildningen kommer jag och mitt parti att helhjärtat stödja.

Herr talman! Med hänsyn till tidpunkten skall jag försöka fatta mig kort. Det förefaller mig vara en händelse som ser ut som en tanke att vi nu efter många timmars debatt om jämlikhetsproblem på det sociala området diskuterar jämlikheten i utbildningshänseende. Efter de många deklarationerna från socialdemokratiskt håll om ambitionen att skapa jämlikhet bevittnar vi här ett förslag, som går stick i stäv med de parollerna. Jag hoppas verkligen att statsrådet Moberg är vänlig och kommenterar de problem som jag kommer att ta upp. Låt mig först rent allmänt säga att det för oss inom centern har varit till stor glädje att aktivt få verka för en sådan demokratisering av utbildningsväsendet att föräldrarnas bostadsort och ekonomi inte skall vara avgörande. Där har vårt land kommit långt, tack och lov. Men när vi talar om jämlikhet måste vi också vara på det klara med att vår strävan att utjämna klyftor ofta uppenbarar och föder nya klyftor. Så är det på utbildningsområdet. När vi för ungdomarna har skapat likvärdiga utbildningsmöjligheter, har vi fått en klyfta mellan generationerna i stället. Medan kanske 80 procent av en årskull ungdomar får minst tioårig utbildning, har ungefär 80 procent av den vuxna befolkningen bara sexeller sjuårig skola bakom sig. Detta är bakgrunden till att vi inom centerpartiet har varit och är så intresserade av en mera kraftfull satsning på vuxenutbildningens område, och vi välkomnar regeringens förslag i detta syfte.

Alla är säkerligen på det klara med att det krävs speciella åtgärder, om inte vuxenutbildningen skall komma att gynna främst dem som har en förhållandevis bättre utbildning. Likaså är vi väl alla införstådda med att vad som nu föreslås inte är tillräckligt för framtiden. Jag tror att vi måste få ett system med återkommande utbildning, alltså en växling mellan yrkesarbete och utbildning. Detta är synpunkter som också har starkt betonats i det nya grundprogram som centern antog vid extrastämman i Göteborg. Jag har emellertid närmast begärt ordet för att kommentera frågan om statsbidrag till löntagarorganisationerna. Det kan sägas att det inte är någon stor fråga, men ur principiell synpunkt är den nog så viktig. Och det bör den vara, herr statsråd, efter de många timmars debatt vi haft om jämlikhet, låt vara på ett annat område.

Det är också helt riktigt. Vi har på vårt håll inte alls någon erinran att göra mot detta förslag utan vill tvärtom tillstyrka det. Vad vi vänt oss mot både i motioner och i reservationen 1 a är att ifrågavarande statsbidrag inte skall kunna utgå till andra organisationer, som vill anordna liknande kursverksamhet. Jag vill ställa frågan vilka motiv man har för att hålla RLF och andra organisationer för mindre företagare utanför dessa möjligheter. Varför denna häpnadsväckande diskriminering, som riksdagsmajoriteten förmodligen kommer att besluta sig för — och det samma dag som vi här diskuterat jämlikheten och som det från denna talarstol har framförts så många vackra paroller om den? Det är en skillnad mellan paroller och verklighet som jag betecknar som skrämmande. Kan det vara statsrådet och de social demokratiska ledamöterna av statsutskottet så obekant att det finns fackliga organisationer även på företagarområdet? Kan det vara så svårt att förstå att dessa organisationer betraktar sig som klart diskriminerade i detta sammanhang, där det dessutom inte lämnats någon som helst klargörande redovisning av vilka motiv man har för den klassindelning som man inbjuder riksdagen att acceptera? Låt mig ta RLF som exempel — inte därför att jag gör anspråk på att vara någon företrädare eller advokat för RLF utan med den rent principiella frågeställningen som =: utgångspunkt. RLF:s medlemmar har i allmänhet icke en utbildning som överstiger sex—Ssjuårig folkskola. I detta avseende skiljer de sig inte på något sätt från t.ex. LO:s och TCO :s medlemmar. RLF har viktiga fackliga frågor att handlägga — främst gäller det förhandlingarna med statsmakterna. Vem vill påstå att det inte är ett samhälleligt intresse att RLF:s medlemmar och funktionärer har goda insikter inte bara i grundläggande ämnen utan också i samhällsekonomiska, arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska angelägenheter liksom i frågor av facklig natur? Av vilken anledning skall, herr statsråd, RLF:s medlemmar frånkännas samma möjligheter som löntagarorganisationernas medlemmar har? Detta är en fråga som måste besvaras, men det har inte utskottsmajoriteten gjort. Jag är ledsen, herr talman, att jag tar till litet starka ord, men en så torftig motivering som utskottsmajoriteten har givit i denna fråga har sällan skådats i riksdagstrycket. I sak finns ingen som helst motivering och än mindre någon sådan av principiell natur. Utskottet säger bara att stödet skall begränsas till löntagarorganisationerna. Vi har ingenting emot att löntagarorganisationerna får detta stöd, men vi frågar vad det finns för anledning att göra denna diskriminering. En sak till, herr statsråd. Riksdagen har vid många tillfällen, senast 1967, betonat hur viktig jordbrukspolitiken är och hur viktigt det är att samhällets rationaliseringsinsatser sker i samråd med jordbrukets organisationer. Arbetsmarknadsorganisationerna önskar samverka just med denna organisation för att sprida större kännedom om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har nu tagit en facklig organisation, RLF, som exempel, och jag frågar: Skall det inte vara ett samhällsintresse att också dess funktionärer får möjligheter att komplettera sin bristfälliga bottenutbildning och skaffa sig bättre insikter i viktiga samhällsekonomiska, näringspolitiska och arbetsmarknadsmässiga frågor? Herr talman! Jag upprepar att det kan synas som om denna fråga är ganska ringa, men den är inte liten ur principiell synpunkt. Jag hoppas att vi skall få ett bättre klarläggande än av utskottsmajoriteten, som — det måste jag till min ledsnad säga — inte har sagt ett enda ord som saklig motivering för sin ståndpunkt. Med dessa ord, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 a och 4.